Dagens sammanträde kommer att efter sedvanligt middagsuppehåll fortsättas till dess hela föredragningslistan genomgåtts. De fyra utskottsbetänkanden, som i dag bordläggs andra gången och alltså skulle kunna företas till avgörande vid morgondagens sammanträde, väntas inte föranleda någon längre debatt. Behandlingen av dessa ärenden kan därför utan olägenhet uppskjutas till nästa vecka. Med ändring av den preliminära tidplanen blir sammanträdet fredagen den 18 maj kl. 10.00 därför ett bordläggningssammanträde. Därvid besvaras tio interpellationer och de frågor som eventuellt inte medhinnes vid dagens frågestund.
Herr talman! Fru Ryding har frågat hur jag bedömer problemet att återinkalla en värnpliktig som på grund av att han vägrats vapenfri tjänst blivit totalvägrare och avtjänar fängelsestraff för denna totalvägran. Vägran att fullgöra värnpliktstjänstgöring skall enligt bestämmelserna i 1966 års vapenfrikungörelse anmälas bl.a. till Kungl. Maj:t. Kallelse till ny värnpliktstjänstgöring får inte ske förrän Kungl. Maj:t meddelat beslut i anledning av anmälningen. Före inkallelsen skall vederbörande givetvis också ha avtjänat eventuellt straff för sin vägran. Bestämmelser om detta finns utgivna av värnpliktsverket. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen i mars i år har uttalat att en översyn bör ske såväl av vapenfrilagen och dess tillämpning som av reaktionsformerna vid totalvägran.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Det rör sig här om en man som har fullgjort sin värnplikt på vanligt sätt och även fullgjort en månads repövning i vanlig ordning. Sedan har han ansökt om vapenfri tjänst, men han har inte fått sådan tjänst på grund av att samvetsnöden inte ansågs tillräckligt djup. Jag känner inte till hur mycket som fattades, men hans ansökan avslogs av vapenfrinämnden, och Kungl. Maj:t lämnade senare besvären utan bifall. Därefter totalvägrade mannen och ådömdes en månads fängelsestraff, som också överklagades. Hovrätten fastställde dock domen men var inte enig om att fängelsestraff skulle utdömas. Mannen avtjänar — nu i maj — denna månads fängelsestraff för sin totalvägran. I mars i år erhöll han ny order om elva dagars militärtjänstgöring — innan det första straffet hade avtjänats. Han kommer troligen också att vägra att fullgöra dessa elva dagars tjänstgöring och åker då på två månaders fängelsestraff nästa gång. Det är enligt bestämmelserna. Men nu förstår jag av försvarsministerns svar att det tydligen har begåtts ett fel i och med att han fick den andra inkallelseordern om de elva dagarna redan i mars. Han avtjänar ju som nämnts för närvarande straff för sin första vägran. Här måste alltså rättelse ske. Dessutom är det min förhoppning att den översyn av vapenfrilagen och dess tillämpning, som riksdagen har beslutat i mars, verkligen skall bli en översyn i ordentlig mening så att sådana här stelbentheter och sådan här byråkrati kan rensas ut och man kommer att kunna gå till väga på ett mycket smidigare sätt vid handläggningen av sådana här ärenden. Jag ber än en gång att få tacka försvarsministern. Om jag inte har missförstått svaret, är ett fel begånget som behöver rättas till.
Herr talman! Fru Ryding har fattat rätt. Det har begåtts ett fel. Värnpliktsverket kommer att återkalla den inkallelse som man felaktigt har skickat ut.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att begränsa den svåra arbetslösheten i Västerbottens län. Jag delar herr Nilssons uppfattning att arbetslösheten i Västerbottens län är besvärande. I olika propositioner till årets riksdag har redovisats de åtgärder som redan vidtagits för att förbättra sysselsättningssituationen i länet. Dessutom har föreslagits ytterligare åtgärder i detta syfte.

Ytterligare projekt håller på att bearbetas. De arbetsmarknadspolitiska insatserna i form av beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning m.m. i länet är mycket omfattande. Med hänsyn till läget på länets arbetsmarknad kommer dessa åtgärder enligt vad jag erfarit från arbetsmarknadsstyrelsen att få stor omfattning även under de närmaste månaderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag konstaterar att statsrådet i sitt svar inte redovisar några åtgärder som inte tidigare var kända. De åtgärder som räknats upp anser jag är otillräckliga för att bryta den mycket tråkiga trend som Västerbottens län har kommit in i. Sysselsättningen och antalet lediga platser i landet i övrigt ökar, men i Västerbottens län har arbetslösheten stigit under perioden mars — april från 4 885 till 5 309 arbetslösa. Det senare talet är det högsta som någonsin har uppmätts i länet. Drygt 11000 personer är arbetslösa eller engagerade i beredskapsarbete och omskolning. Det är mellan 10 och 12 procent av den förvärvsarbetande befolkningen, som också tyvärr tycks minska i antal. De uppgifter jag fått visar att antalet personer i förvärvsarbete år 1965 var 93 000. År 1970 var antalet 90 000. Någon senare uppgift har jag inte kunnat erhålla. Tyvärr minskade också antalet till förmedlingen anmälda lediga platser från mars till april. Under mars anmäldes 411 lediga platser och under april 405. Det betyder att det finns 13 arbetslösa för varje ledigt arbetstillfälle. Det är siffror som jag har erhållit i dag från länsarbetsnämnden. Detta är sannerligen en mycket oroande situation. Att situationen har blivit oroande — och det är också anledningen till att jag ställde min enkla fråga — är de uttalanden som görs i den reviderade finansplanen. Finansministern förstärker där såvitt jag förstår inrikesministerns uttalande i statsverkspropositionen, där han säger att man inför den förbättrade konjunkturen behöver öka rörlighetsstimulansen. Jag anser att finansministerns uttalande i den reviderade finansplanen om att ett alldeles särskilt önskemål och en alldeles särskild uppgift för arbetsmarknadspolitiken är att öka rörlighetsstimulansen, framför allt för de unga, innebär en förstärkning av inrikesministerns ord. Jag är glad om beredskapsarbetena i Västerbotten inte avbryts tvärt utan får nedtonas sakta och försiktigt. Jag hoppas till sist, herr talman, att herr statsrådet och jag är helt eniga om att det är nödvändigt att föra en näringspolitik som ökar antalet arbetstillfällen i vårt land.
Herr talman! Jag skall inte diskutera siffror. Jag har uppgiften att det, i varje fall när det gäller nyanmälda lediga platser under månaden, skulle vara en förbättring. Jag vill emellertid säga att arbetsmarknadsstyrelsen just i dagarna har gått ut med en skrivelse till länsarbetsnämnderna, där den pekar på att Nr 90 under den återstående tiden av innevarande budgetår skall man hålla Torsdagen den beredskapsarbetena på en sådan nivå att arbetslösheten inte får vara 17 maj 1973 högre än vad den var under förra året. Det syftar alltså till att åstadkomma en förbättring. Det har också sagts att de nämnder, där man inte har möjlighet att med tillgängliga medel nå det resultatet, skall inkomma till arbetsmarknadsstyrelsen med framställning om ytterligare medel. Jag vill gärna nämna det för att ge belägg för det jag har sagt om att vår strävan går ut på att vi i år skall försöka se till att vi inte drar ner beredskapsarbetena i sådan takt att vi kommer att öka arbetslösheten. Jag har redan i mitt svar sagt att arbetslösheten är besvärande i Västerbotten, och jag har också redovisat en rad åtgärder som har vidtagits i syfte att åstadkomma en bättring. Något ytterligare har jag inte att anföra till beskrivning av situationen inom den snäva ram som enkla frågor ger för debatten.
Herr talman! Jag har senast i dag haft kontakt med länsarbetsnämnden och fått följande siffror beträffande till förmedlingen anmälda lediga platser: 418 för januari, 465 för februari, 411 för mars och 405 för april månad. I vad gäller frågan om särskilda åtgärder som skulle bidra till att förbättra sysselsättningssituationen i länet hade jag hoppats att statsrådet skulle ha någonting att säga om åtgärder i syfte att leda den ökade sysselsättning, som följer med den bättre konjunkturen, upp till skogslänen. Särskilda ansträngningar kan göras när det gäller lokaliseringssamråd, kontakt med näringslivsorganisationer och olika andra sådana kontakter, som ju en regering har i samband med de här frågorna. Jag noterar med tillfredsställelse statsrådets uttalande om beredskapsarbetena, men det är ändå inom det så att säga ordinarie näringslivet som människorna kan ges trygghet. Det är också oroande att det uttalas i den reviderade finansplanen, att även de drygt 3 000, som under senare tid ständigt har varit i omskolningsverksamhet, särskilt skall beaktas när det gäller flyttningsåtgärder.

Herr talman! Herr Brundin har frågat statsministern vilka regler som gäller för regeringens utnyttjande av Haga slott. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt medgivande av Konungen får Haga slott användas av regeringen som bostad för sådana prominenta personer från utlandet som är regeringens gäster eller ändå anses böra åtnjuta denna förmån. Efter 6 samråd med riksmarskalksämbetet disponeras slottet dessutom i begränsad utsträckning av statsministern för andra representationsändamål.

Herr talman! I och med att Haga slott har ställts till regeringens förfogande för att användas som bostad vid utländska besök har det måst skapas en viss permanent organisation. Besöken från utlandet, då Haga slott används som bostad, kommer inte tätt. Det är naturligt om man använder denna organisation för representationsändamål och för sådan representation som statsministern som regeringens representant ändå skulle utöva. Denna representation blir alltså ett naturligt utflöde av det första arrangemanget. Jag kan försäkra att de represenationsändamål som slottet har använts för har stått i överensstämmelse med vad som har överenskommits med riksmarskalksämbetet. Det är givet att i en parlamentarisk demokrati är samme person både statsminister och politiker. Jag antar att även i fråga om en annan regering skulle det vara fallet, och det kan hända att herr Brundin då skulle få en annan syn på samma aktiviteter som nu har utövats av den socialdemokratiske statsministern. Men det är självklart att en statsminister i den egenskapen måste utöva representation av olika slag, riktad både mot utländska gäster och mot företrädare för inhemska intressegrupper och organisationer, och det är det som har skett.

Herr talman! Jag vill råda herr Brundin att inte bygga sina slutsatser och påståenden på vad han har tagit del av i pressen. Den representation som utövats har skett i statsministerns egenskap av regeringschef.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig, om nedläggning av skärgårdsoch glesbygdsskolor, t.ex. Torö skola i Stockholms län, överensstämmer med regeringens glesbygdspolitiska målsättningar. Regeringen har i propositionen 1973:77 redovisat riktlinjer för bedömningen av skolväsendet i glesbygder med vikande elevunderlag. Prövningen i de enskilda fallen har därvid förutsatts i första hand ankomma på lokala och regionala myndigheter. Vid en sådan prövning bör statsmakternas uttalanden — t.ex. i anledning av den nämnda propositionen — givetvis vara vägledande.

Herr talman! Jag tackar utbildningsminister Carlsson för svaret på min enkla fråga, som ju var så enkel att man kunde besvara den med ja eller nej. Svaret var nu inte ett ja eller ett nej utan ett överlämnande av tolkningen av närmast propositionen 77 i år till frågeställaren, och jag tar mig då friheten att tolka svaret så att besvär över länsskolnämndens nedläggningsbeslut i det nu aktuella ärendet kommer att bifallas. Jag kan nämligen inte finna att den aktuella nedläggningen överensstämmer med de riktlinjer som anges i propositionen 77, som jag med stort intresse har tagit del av. Nu skall vi ju här inte diskutera ett enskilt fall utan mera diskutera principer. Och en intressant princip är då vad som avses med lokala och regionala myndigheter i detta fall. Skall det vara länsstyrelsens helhetsbedömning eller skall det vara länsskolnämndens mer avgränsade bedömning vad avser principerna för glesbygdsplaneringen i ett län som skall fälla utslaget? Såvitt jag kan förstå måste det vara länsstyrelsens mer övergripande bedömning. Och i det här speciella fallet är det frågan om var gränsen skall dras mellan skärgårdsområdet och fastlandsområdet i Stockholms län som har varit utslagsgivande. Dessutom är det så att en nedläggning av Torö skola med hänsyn till de långa reseavstånd för lågstadiebarn som blir aktuella får svårare konsekvenser för de berörda eleverna än exempelvis i Markitta — ett annat uppmärksammat skolnedläggningsärende. Bekymret här är ju att ett nedläggningsbeslut av den typ som jag tog som utgångspunkt för min fråga kan ifrågasätta trovärdigheten i den regionalpolitik som förs.

De uttalanden som statsrådet själv gör i propositionen 77 — den kommer vi att få tillfälle att behandla i nästa vecka — tolkade jag alltså som att den nu aktuella nedläggningen inte överensstämmer med de glesbygdspolitiska riktlinjer och målsättningar som vi hoppas skall tillämpas.
Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga uttalade själv att vi inte kan diskutera ett enskilt fall, och jag kan bara instämma i det. Det problem som har föranlett herr Norrbys fråga kan ju komma att överklagas till regeringen, och jag är då skyldig att innan jag uttalar en mening ta del av samtliga de handlingar och synpunkter som kan anföras i fallet. Blir frågan föremål för ett överklagande till regeringen skall vi självfallet så snabbt som möjligt se till att ett beslut kan åstadkommas. För dagen kan jag alltså inte gör några tolkningar. Men det är möjligt att herr Norrby sitter inne med så goda informationer och upplysningar att han för sin del kan göra det, och jag noterar hans personliga åsikter i sammanhanget som intressanta.

Herr talman! Det beslut som min fråga utgick från kommer med stor sannolikhet att överklagas, och jag fäster då stort avseende vid statsrådets uttalande om att det kommer att föranleda ett snabbt beslut. Det är av mycket stor betydelse för de människor som berörs att de får ett klart uttalande från myndigheternas sida om vilka serviceförhållanden man kan påräkna under den allra närmaste tiden, och här är det ju fråga om hur förhållandena skall vara vid höstterminens start. Just i den här delen av Stockholms län, Torö, har man kunnat glädja sig åt en positiv befolkningsutveckling under senare år. Den utvecklingen hotas, om man inte kan med säkerhet bedöma vilka servicegarantier myndigheterna är beredda att ställa ut. Torö ingår också i det område som länsstyrelsens skärgårdsutredning i Stockholms län arbetar med, och där har man som en av sina högsta målsättningar att undvika åtgärder från myndigheternas sida som försvårar den långsiktiga, positiva utvecklingen i det aktuella planeringsområdet. Jag tolkar alltså statsrådets kompletterande uttalande så att detta ärende kommer att få en snabb behandling, och på basis av de informationer jag har är jag personligen övertygad om att det också kommer att bli en för de berörda människorna positiv behandling av ärendet.
Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig om jag är beredd att med anledning av det framlagda förslaget om en ny regional radioorganisation medverka till att den pågående försöksverksamheten i Jönköpings län kan fortsätta efter den 15 juni. 1969 års radioutredning har nyligen lagt fram förslag rörande bl.a. lokalradio. Remissbehandlingen av utredningens betänkande pågår och jag är därför inte beredd att uttala mig om den föreslagna organisationen. Vad beträffar Sveriges Radios försöksverksamhet med lokalradio i bl.a. Jönköpings län är den av en sådan natur att det ankommer på företaget att besluta härom.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som tyvärr är negativt. Den 15 juni tycks således bli sista sändningsdag för den försöksverksamhet med lokala radiosändningar som nu pågår i Halland, Kirunaområdet och Jönköpings län. Det är den dagen 17 anställda i den lokalradio som jag känner bäst till, Radio Jönköping, blir friställda och får söka sig nya jobb. Och det beror inte på att de har misskött sina uppgifter. Tvärtom uttalade sig en av Sveriges Radios representanter så här i en gårdagstidning: ”Lokalradion har slagit mycket väl ut. Jag tycker det är ett svek mot lyssnarna att lägga ner verksamheten. Men, vad skall vi göra när det inte finns pengar.” Till det kan man naturligtvis säga att denna försöksverksamhet startade med den förutsättningen att den bara skulle pågå t.o.m. den 15 juni. Men då bör man till detta också lägga för det första att Radio Jönköping har fått ett mycket positivt mottagande. Lyssnarna inom sändningsområdet har snabbt blivit vana vid sin lokalradio. Man kanske kan uttrycka det så att ett lyssnarbehov har vuxit sig starkt. För det andra har 1969 års radioutredning, som utbildningsministern påpekade, presenterat sitt betänkande ”Radio i utveckling” med förslag om en kraftigt utbyggd lokalradio. Utredningen föreslår inte mindre än 36 lokalradioområden. Jag måste säga, herr talman, att det för mig och för många andra är mycket överraskande att man inför övervägandena om RUT 69 inte tar vara på möjligheterna att skaffa mer erfarenheter av vad en lokalradio av den typ som finns just i dessa tre försöksområden kan ge. Bättre beslutsunderlag inför en eventuell riksdagsbehandling kan man knappast få fram. Men då är de knappa sex månader som försöksverksamheten kommer att vara i gång alltför kort tid. Bl. a. följande frågor behöver belysas: Hur reagerar lyssnarna när den första periodens nyfikenhet har gått över? Hur fungerar sambandet mellan lokal press och radio i fråga om nyhetsförmedling och informationsgivning? Kan lokalradion bli ett effektivt instrument för att enskilda medborgare, grupper och intressen skall komma till tals? Många andra intressanta frågor kan också ställas, vilka i väsentliga delar hade kunnat besvaras med en fortsatt försöksverksamhet, och frågetecknen hade kanske då kunnat rätas ut till utropstecken. Enligt Sveriges Radios talesmän finns det inga pengar kvar att betala en fortsatt försöksverksamhet med. Det enda som kan rädda Radio Jönköping är att staten nu går in och satsar pengar. Jag vill därför sluta med att fråga utbildningsministern: Är det inte möjligt att finna någon form för en sådan satsning?

Herr talman! Herr Wirténs fråga är ställd till fel person och till fel instans; den bör ställas till Sveriges Radio. Regeringen har tillsatt en utredning som övervägt och lagt fram förslag om lokalradion. Under slutskedet av den utredningens arbete startade Sveriges Radio på eget initiativ och utan hörande av regeringen en egen lokal radioverksamhet. Man bestämmer att den skall pågå till ett visst datum, och därefter anser man sig inte ha pengar till fortsatt verksamhet. Då är det naturligtvis fullständigt orimligt att regeringen skulle gå in och finansiera den fortsatta verksamheten! Om förutsättningar för en sådan finns eller inte kan jag inte bedöma. Det måste de ansvariga på Sveriges Radio göra, och det är därför som jag — med all rätt, tycker jag — måste hänvisa herr Wirtén, och för den delen också gärna herr Lothigius, till Sveriges Radio. Det är den instans som är kompetent att svara på dessa frågor.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att denna fråga i första hand bör riktas till Sveriges Radios ledning. Det har också skett, vilket jag tror att utbildningsministern känner till. Men där har beskedet getts att det inte går att få fram några medel för fortsatt verksamhet — inte ens en begränsad sådan. I det läget tycker jag att det inte finns någon annan instans att vända sig till än regeringen för att pröva möjligheten att få medel till en fortsättning av en försöksverksamhet som — mot den bakgrund jag tidigare tecknat — måste te sig mycket väsentlig. Jag föreställer mig att det även för regeringen, i dess fortsatta handläggning av det här utredningsbetänkandet, skulle vara oerhört värdefullt att ta vara på de erfarenheter som kan vinnas genom en fortsättning av sändningarna i Halmstad, Jönköping och Kiruna. Det förvånar mig att inte utbildningsministern försöker ta vara på den chansen.
Herr talman! Det förvånar mig å min sida att inte herr Wirtén förstår att det är en helt orimlig väg som han vill att vi skall gå. Jag har av Sveriges riksdag inte begärt medel för att tillföra Sveriges Radio möjligheter att bedriva lokalradioverksamhet. Om jag skulle ha gjort det skulle jag ha presenterat förslag därom i årets statsverksproposition och därefter skulle jag, i så fall, efter den 1 juli ha tillfört företaget dessa pengar. Nu har vi emellertid tillsatt en utredning. Den utredningen har lagt fram sitt förslag, som för närvarande är föremål för remissbehandling. När den är klar kan regeringen komma fram till en ståndpunkt, som kanske innebär att vi föreslår lokalradio av något slag. I den mån vi skall finansiera denna verksamhet med skatter kommer vi också att yrka medel för den. I annat fall får vi göra en bedömning av om lokalradion kan inrymmas inom licensmedelsramen. Men i dag måste jag hänvisa till Sveriges Radio. Om denna verksamhet kan fortsätta eller inte får alltså bero på ett beslut av företaget och inte av någon annan.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat mig om jag kan lämna besked om när sådana kompletterande beräkningar gjorts, som omnämns i årets statsverksproposition, att förslag till ny läroplan för tandsköterskeutbildningen kan framläggas. Enligt vad jag erfarit har Landstingsförbundet tagit initiativ till en förnyad översyn av läroplanen för bl.a. tandsköterskeutbildningen. Med hänsyn härtill kan jag för dagen inte ange när underlag för beslut beträffande ny läroplan för utbildningen kan föreligga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Det var kanske litet förbryllande. Det gav inte prov på den handlingskraft och den initiativförmåga som regeringen så gärna ger intryck av att ha. En liten rekapitulation av vad som hänt i ärendet är kanske på sin plats. Litet i skuggan av den stora reformen om tandvårdsförsäkringen, som kommer att behandlas här i riksdagen om några dagar, ligger det nära till hands att aktualisera den förändring i tandsköterskeutbildningen som en ny undervisningsplan för denna utbildning innebär. Utvecklingen går på de flesta områden numera snabbt. Så har det också varit på tandvårdens, och i allra högsta grad på utbildningens, område. Vid sidan av tandläkarna finns det specialister av olika slag. I den förebyggande vården har nu tillkommit tandhygienisterna. Det ter sig mot den bakgrunden alltmer märkligt att utbildningen av tandsköterskor sker efter en läroplan som är omkring 25 år gammal. Det är väl inte utan att man kan tala om en viss obalans på tandvårdens område genom att nya specialistgrupper kommer till — jag tänker då särskilt på tandhygienisterna — medan en så grundläggande utbildning som tandsköterskeutbildningen synes stå stilla. Såvitt jag vet har arbetet med en ny läroplan varit på gång sedan 1965. Då tillsatte medicinalstyrelsen en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en ny läroplan. Året därpå, innan denna grupp var färdig med sitt arbete, uppdrog emellertid Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet och medicinalstyrelsen att företa en översyn av läroplanen för tandsköterskeutbildningen. Arbetet för att lösa denna fråga har alltså bedrivits dels internt inom medicinalstyrelsen, dels av medicinalstyrelsen tillsammans med skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet, och ändå har man inte fått fram något förslag som ansetts tillräckligt som underlag för en ny läroplan. I dag har vi fått veta att statsrådet erfarit att Landstingsförbundet tagit initiativ till en förnyad översyn av läroplanen för tandsköterskeutbildningen. Med hänsyn till det kan statsrådet inte säga när det kommer att hända någonting på detta område. Det flyter med andra ord. Det är inte förvånande att de som arbetar med undervisningen i denna utbildning ställer sig frågande inför dröjsmålen. Jag tar mig friheten att fråga statsrådet: Inom vilken tidsram har skolöverstyrelsen nu att lämna de kompletterande upplysningar som omnämnts i statsverkspropositionen?
Herr talman! Herr Andersson i Ljung talade om regeringens handlingskraft och önskade att denna skulle ta sig uttryck också när det gäller det här speciella ärendet. Vi tvekar naturligtvis inte att fatta beslut under förutsättning att vi har ett bra underlag. Jag kan också säga att jag delar herr Anderssons förhoppning att vi någorlunda snart skall få en lösning av detta problem; jag är medveten om att dagens situation inte är tillfredsställande. Men vi anser oss på departementet inte ha fått ett sådant underlag från de berörda intressenterna, alltså skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och Landstingsförbundet, att vi har velat framlägga ett förslag för riksdagen. Jag har förhoppningen att förutsättningarna i höst skall vara större för att bedöma om Landstingsförbundets tandvårdspaket kan läggas till grund för bl.a. tandsköterskeutbildningen. Men i dag har jag inte till mitt förfogande ett sådant material att jag kan utlova ett exakt datum för ett förslag från regeringens sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka för denna kompletterande upplysning. Den ger dess värre belägg för att de som sysslar med utbildningen på detta område får fortsätta att känna osäkerhet. Det har givits många bevis för att de verkligen längtar efter en ny undervisningsplan, och det är också anledningen till att jag har ställt min fråga. De har faktiskt inte så mycket mera att ta fasta på än statsrådets förhoppning att till hösten möjligen kunna överblicka situationen. Jag hade väntat mig att få svaret att ett förslag skulle kunna läggas fram nästa år. Det har, möjligen litet skämtsamt, sagts att 1975 borde vara ett bra år att få ta itu med den nya läroplanen, därför att det är ett jubileumsår; det är då nämligen tio år sedan man började utreda denna fråga. De som undervisar giska och hydrografiska följderna av en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg på detta område säger själva att de är ett tålmodigt släkte, och jag hoppas att deras tålmod inte så länge till skall hållas under prövning.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om följderna i biologiskt och hydrografiskt avseende av en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg beaktas i den överenskommelse som den danska och den svenska regeringen träffat om en sådan tunnel. Den svenska regeringen har förklarat sig beredd att låta en överenskommelse om en fast vägförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö även innefatta beslut om byggande av en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. En förutsättning för att en överenskommelse skall träffas om tunneln är att en tillfredsställande överenskommelse kan uppnås om Köpenhamn-—Malmö-förbindelsen, som enligt regeringen har prioritet. När det sedan gäller Helsingborg—Helsingör-tunneln har regeringarna vid sina överväganden utgått från att tunneln mellan kustlinjerna skall ges den utformning och det höjdläge som redovisas i det betänkande som de danska och svenska Öresundsgrupperna lade fram år 1967. Som framgår av detta betänkande har omfattande undersökningar utförts för att klarlägga hur en tunnel kan komma att inverka på strömförhållandena i Sundet samt på utväxlingen av djupvatten och därmed på syretillförseln och fisket i Sundet. Fiskeristyrelsen har också yttrat sig över de utförda undersökningarna och över den av Öresundsgrupperna föreslagna tunnellösningen. Styrelsen har härvid godtagit att tunneln i djuprännan förläggs så som Öresundsgrupperna föreslagit, nämligen med överkanten 24 meter under vattenytan. De undersökningar som hittills utförts är enligt min mening tillräckliga för att tunnelns utformning och höjdläge i stort skall kunna fastställas och för att följderna i biologiskt och hydrografiskt avseende av en tunnel skall kunna bedömas. Innan tunnelns utformning och höjdläge slutligt bestäms måste självfallet ytterligare undersökningar utföras. Tunnelprojektet kommer givetvis också att undergå en vattenrättslig prövning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Människor som begriper dessa saker bättre än vad statsrådet och jag gör har uttalat farhågor för att en tunnel i Öresund skulle kunna få vådliga konsekvenser ur miljösynpunkt genom att den skulle medföra igenslamning av Sundet, som förvisso är tillräckligt förorenat som det redan är. Det förhåller sig nämligen på det sättet, att det relativt friska vattnet till Sundet kommer norrifrån, från Kattegat, och det strömmar i bottenskiktet, under det att ytskiktet kommer från Östersjön och är förorenat vatten. Nu har som sagt människor som förstår sig på de här tingen oroat sig över att en tunnel kan innebära att det friska vattnet hindras att rinna till i Sundet, varigenom detta blir relativt sett ännu mera förorenat. Statsrådet säger att överkanten på tunneln skall ligga 24 meter under vattenytan. Jag har för mig att djuprännan är åtminstone 30 meter djup, och då är det väl fara för att tillströmningen av friskt vatten hindras. Att Öresund inte blivit ännu värre förorenat än det är beror just på att strömmen är så stark i den smalaste delen, mellan Helsingborg och Helsingör. Detta har i någon mån varit räddningen för Sundet från att bli ännu värre förorenat. Man bör i alla större projekt — oavsett om det är offentliga eller privata arbeten — gå igenom miljösynpunkterna redan på planeringsstadiet, menar det parti som jag tillhör. Sedan är det för sent; det har vi sett många exempel på. Herr talman! Jag är i alla fall glad över att det av svaret framgår att man ytterligare skall pröva de frågor som jag har berört. Jag tror att det är ytterst viktigt och att alla miljövänner i hela landet — och speciellt i de regioner som direkt berörs — är synnerligen intresserade av hur den prövningen kommer att utfalla.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat om jag anser det vara rimligt att utestänga samtliga de studenter, som ej uppfyller kraven för att erhålla studiemedel, från den s.k. studeranderabatten på järnväg. Regeringen har i februari 1973 gett SJ i uppdrag att, efter samråd med universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen och centrala studiehjälpsnämnden samt efter hörande av företrädare för de studerandes organisationer, utarbeta förslag till lämplig utformning av studeranderabatten vid resor på statens järnvägar. Enligt vad jag inhämtat avser SJ att redovisa sitt förslag inom ett par veckor.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Tyvärr tycker jag inte att det fanns något egentligt svar i svaret — det gav ingen som helst upplysning om vad statsrådet själv har för uppfattning, ingen antydan om var regeringen står i denna fråga. Mot bakgrunden av erfarenheterna i det här ärendet tycker jag att det hade varit både lämpligt och rimligt att statsrådet åtminstone hade givit till känna en allmän principiell inställning. För ungefär ett halvår sedan sade SJ i ett meddelande att järnvägsresor för studenter över 25 år inte vidare skulle rabatteras. Det blev en väldig opinion, framför allt från de studerandes organisationer, och så småningom desavuerade regeringen SJ och sade att en sådan princip inte kunde få gälla. Regeringen gav SJ i uppdrag att arbeta ut ett nytt förslag för att beivra det missbruk som i viss utsträckning uppenbarligen förekommit — människor har skrivit in sig på en kår och sedan utnyttjat studeranderabatten utan att studera. Det förslag från centrala studiehjälpsnämnden som de senaste veckorna har ventilerats i pressen innebär att endast studerande som uppbär studiemedel i någon form skall komma i åtnjutande av rabatten. Det skulle, menar CSN, vara en enkel och praktisk lösning på problemet. Vilka studerandegrupper skulle då drabbas? För det första är det hela gruppen vuxenstuderande som är över 45 år, såvida man inte kan göra speciella undantag. Sedan är det alla de som arbetar parallellt med sina studier — vi vet att de är ganska många — och som tjänar litet drygt 20 000 kronor om året. Man kanske kan tycka att 20 000 kronor om året är mycket pengar och att de därför inte behöver få en särskild rabattering på SJ. Men den standard som dessa studerande har efter skatt är ungefär jämförlig med den standard som de studerande har som lever på enbart studiemedel. Vidare skulle alla de studerande som inte kan få studiemedel på grund av att studieresultaten inte har varit helt tillfredsställande — de har inte hållit den studietakt som CSN angivit — också stängas ute från möjligheten att få den här rabatten. Jag tycker att förslaget är ganska orimligt. Studerandegruppen är allmänt sett en betalningssvag grupp. Vi vet att bara ungefär hälften av de studerande utnyttjar studiemedel. På grund av studiemedelssystemets konstruktion väljer många att finansiera sina studier på annat sätt, att t.ex. arbeta parallellt med studierna. Att utestänga alla dessa från rabatteringen, som är en förmån som lämnas åt en betalningssvag grupp, tycker jag verkar vara ganska underligt. I stort sett samtliga studerandeorganisationer — SFS, SECO, Folkhögskoleelevernas förbund, de vuxenstuderande — har uttalat sig negativt om förslagets inriktning. Jag tycker det vore på sin plats att statsrådet antydde var han står i frågan, annars kan det bli precis som förra gången: SJ lägger fram ett förslag och så blir det inhopp från regeringen och frågan måste utredas igen.
Herr talman! Jag tycker att herr Wijkman skall ge sig till tåls ett par veckor. Regeringen gav i februari i år SJ uppdraget att i samråd med universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, centrala studiehjälpsnämnden, de studerandes organisationer m.fl. utarbeta ett nytt förslag. Kan vi inte, herr Wijkman, låta dem hålla på med sitt arbete de ytterligare 14 dagar som de har bett om? Sedan kommer ju SJ att framlägga sitt förslag. Om nu centrala studiehjälpsnämnden i något sammanhang — enligt någon tidningsuppgift som herr Wijkman har läst — har tänkt litet i förväg innan det kommer en samlad redogörelse från SJ, skall vi väl inte fördenskull behöva med bara några veckors mellanrum diskutera nämndens uttalanden? Det är väl alldeles onödigt. Det kan lätt ge människor som inte känner till hur vi arbetar det intrycket att nu är en sådan historia på gång igen som vi hade i slutet på förra året. Så är ju inte alls fallet. Ärendet är under beredning och vi får, som sagt, om ett par veckor ta del av det — herr Wijkman, jag och alla andra i detta land. Sedan får vi bedöma resultatet av det arbetet. Jag är inte riktigt på det klara med vad herr Wijkman är ute efter. Jag hoppas och tror tills vidare att det är av omtanke om de studerande som frågan har ställts.
Herr talman! Att jag har aktualiserat frågan en andra gång är riktigt, men det har inte skett två gånger sedan uppdraget gavs till SJ. Den första gången jag tog upp frågan var i december förra året, alltså innan regeringen hade gått in och lämnat uppgiften att man inte tänkte acceptera SJ:s första förslag. Att jag aktualiserat frågan beror naturligtvis på att det varit en ganska omfattande debatt. Jag har inte bara råkat läsa detta i en tidning, utan det har förts en debatt i studentvärlden och även i den allmänna pressen om det här förslaget. Jag har här en skrivelse av den 26 april som CSN skickat till SJ, där det mycket utförligt argumenteras för den linje som jag nyss redogjorde för. Det finns alltså åtskilliga tusen människor i det här landet som väntar otåligt på ett besked i denna fråga. Det finns naturligtvis ingen anledning att tro att vare sig de eller jag känner till den tidsplan som SJ har för detta ärende och när det kan komma ett besked.

Detta är en aktuell frågeställning för tiotusentals unga människor i det här landet som väntar på besked. Därför är det naturligtvis intressant för mig och för dem att få en antydan var statsrådet Norling står, som ju är den som närmast skall behandla frågan i regeringen. Finner statsrådet den här lösningen oacceptabel, då är det väl ganska rimligt att ge uttryck för det, ty detta är såvitt jag förstår det enda genomarbetade förslag som kommit utöver SJ:s första förslag om 25-årsgränsen.
Herr talman! Jag kommer inte att för herr Wijkman i dag göra klart vad regeringens beslut blir, sedan vi fått SJ:s alla synpunkter med anledning av det uppdrag SJ fick i februari. Jag kommer inte heller, herr Wijkman, att säga till statens järnvägar vad man skall skriva i sitt yttrande till Kungl. Maj:t, om det är det herr Wijkman är ute efter. SJ får skriva ett yttrande i vanlig ordning, byggt på de yttranden som SJ i sin tur har inhämtat från centrala studiehjälpsnämnden, de studerandes organisationer, universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen. Jag kommer, herr Wijkman, inte att lägga mig i vad statens järnvägar säger i sitt yttrande till Kungl. Maj:t, utan regeringen kommer att bedöma den här frågan efter det yttrande som SJ skrivit i vanlig ordning utan inblandning från vare sig kommunikationsministern eller riksdagen.
Herr talman! Jag har inte begärt att statsrådet skall blanda sig i SJ:s skrivningar och inte heller i dess handläggning av ärendet. Men mot bakgrund av det låt mig kalla det tokiga förslag som kommit från CSN hade det inte varit särskilt märkligt om statsrådet som svar på en fråga hade uttryckt en viss uppfattning om förslaget. Nu får vi inte det beskedet. Vi har bara att respektera det och vänta på svaret från SJ. Jag hoppas innerligt att SJ inte följer CSN :s anvisningar. Skulle man göra det, får vi hoppas att regeringen är klok nog att inte följa förslaget utan ber om en ytterligare utredning av frågan.

Fröken Hörlén har frågat mig när jag avser tillsätta den av riksdagen begärda utredningen om en förbättrad trafiksäkerhet. Min avsikt är att tillsätta ifrågavarande utredning före sommaren.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig när och i vilka former omprövningen av bestämmelserna om cyklandes filkörning och vänstersväng skall företas. Frågan om lämpliga regler för cyklandes uppträdande diskuterades nyligen i riksdagen med anledning av en enkel fråga från herr Gustafson. Den regel som diskussionen utgick ifrån finns i 33 § vägtrafikkungörelsen. Där sägs att cyklande eller mopedförare som i vägkorsning ämnar färdas rakt fram eller svänga till vänster skall hålla till höger på vägen. Skall han svänga till vänster säger bestämmelsen att han först skall fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när det kan ske utan hinder för den övriga trafiken. Jag erinrade om att man i Danmark, som redan tidigare infört en sådan bestämmelse, har en omfattande cykeltrafik och därmed också större erfarenhet än i Sverige av riskerna för cyklisterna i tät trafik. Jag nämnde också att man från svensk sida varit medveten om att bestämmelsen inte under alla förhållanden utgör en idealisk lösning, åtminstone inte om den ges en generell tillämpning. Därför beslöts att 33 § vägtrafikkungörelsen inte skulle träda i kraft förrän den 1 maj 1974. Under tiden fram till ikraftträdandet skulle trafikförhållandena i olika slag av korsningar undersökas. Vidare skulle man ta reda på vilka möjligheter det finns att genom vägmärke, vägmarkering och liknande anordningar styra cykeloch mopedtrafiken på ett lämpligt sätt med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. I den mån dessa undersökningar och de vidare erfarenheterna från Danmark gav anledning härtill, skulle de modifieringar göras av 33 § vägtrafikkungörelsen som kunde anses påkallade. Jag vill här tillägga att frågan studeras både av statens trafiksäkerhetsverk och — inom ramen för det nordiska samarbetet — av Nordisk kommitté för vägtrafiklagstiftning. Först när resultatet av detta arbete redovisats är det möjligt att bedöma om det finns behov av någon modifiering av 33 8 vägtrafikkungörelsen.
Herr talman! Jag har inte ställt den här frågan för att upprepa den debatt jag hade med statsrådet för något mer än en månad sedan, utan jag ställde den därför att det har hänt någonting sedan den debatten. I ett mycket stort uppslaget uttalande för Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning har kommunikationsministern sagt att det enligt hans uppfattning inte finns någon anledning att ompröva den nya cykelregeln. Det tycker jag var mycket anmärkningsvärt. Det har stått odementerat, och jag har talat med vederbörande journalist som säger att det finns inget som helst missförstånd i det här fallet. Statsrådet uttryckte sig mycket klart. Nu säger statsrådet i dagens svar att man, sedan man nu har samlat erfarenheter, kan bedöma om det finns behov av någon modifiering av 33 § vägtrafikkungörelsen. Jag anser att det är alldeles tydligt att det under alla förhållanden måste bli en modifiering. Jag vill särskilt peka på de synpunkter som framförts från den organisation som bäst känner förhållandena, nämligen Cykeloch mopedfrämjandet. Jag var för några dagar sedan med på deras årsmöte, och där fick jag ytterligare bekräftat att Cykeloch mopedfrämjandet anser att detta troligen är den mest cykelfientliga bestämmelse som har förekommit i den svenska trafikpolitiken. Cykeloch mopedfrämjandet har i en skrivelse den 30 juni förra året begärt att få framföra konkreta synpunkter. De har skrivit på nytt den 28 mars i år, men de har inte fått något svar från kommunikationsdepartementet. Därför skulle jag vilja påminna om den vädjan som jag riktade till statsrådet i den förra debatten om att ordna en konferens med experter och då inte minst tänka på Cykelfrämjandet. I en frågestund för någon tid sedan sade statsrådet att man skall exakt veta vad man gör innan man bestämmer sig, och då skall man vara på det klara med att man har en allmän opinion, åtminstone på organisationssidan, bakom sig. Jag tror att det är viktigt att lyssna på vad Cykeloch mopedfrämjandet säger. Till brevet av den 30 juni fanns fogad en bilaga, ett brev från det danska cyklistförbundet, där det framhölls att den nya bestämmelsen skapat enorma problem för cyklisterna. Det är alltså inte fråga om den säkra sväng som kommunikationsministern tycks tro att det är. Det är också mycket viktigt att man bestämmer sig i god tid, så att det inte uppstår komplikationer strax före den 1 maj nästa år. Det är utomordentligt viktigt för cyklisterna men också för trafikmyndigheterna att alla i god tid vet vilka bestämmelser som kommer att gälla.

Herr talman! Bortsett från att vi i sak kan ha litet olika uppfattning så vill jag harangera herr Gustafson i Göteborg för hans stora intresse för cykeln och för cyklismen. Vi behöver med all säkerhet många som ivrar för flitigare utnyttjande av cykeln som fortskaffningsmedel. Men jag tycker ändå att det är fel att på det sätt som herr Gustafson gör i dag och som han gjorde vid det förra tillfället låsa sig fast vid en i och för sig väl renommerad organisation, nämligen Cykeloch mopedfrämjandet. Man kan konstatera — det sade jag förra gången — att den nya regeln är väl underbyggd genom de åsikter som i olika sammanhang framförts från de ansvariga myndigheterna och organisationerna. Nu görs det gällande att de myndigheter och organisationer som står bakom rekommendationen skulle ha ändrat uppfattning. Det är inte riktigt. Visserligen har Cykeloch mopedfrämjandet gjort en anmärkningsvärd helomvändning, men i övrigt står alla remissinstanser som jag tidigare har talat om fast vid sin ståndpunkt — rikspolisstyrelsen, skolöverstyrelsen, vägverket, NTF osv. — och det är ju inte heller vilka myndigheter och organisationer som helst. Jag tog med mig upp i talarstolen den senaste broschyren från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Den heter ”Så cyklar vi fr.o.m. 1 maj”. Jag kan inte läsa upp den, ty tiden räcker inte till för det. Jag vill bara rekommendera herr Gustafson och andra som är intresserade av denna mycket seriösa organisations synpunkter på cyklisternas framtida trafikregler att läsa denna broschyr. I broschyren inte bara refereras den nya bestämmelsen, utan där dokumenteras klart nyttan av förändringen. Jag vill dessutom gärna ha sagt, för att all osäkerhet i det här fallet skall skingras, att vi skall ju, herr Gustafson, göra de modifieringar som vi eventuellt kan behöva göra fram till den 1 maj nästa år. Vi skall inte alls gå raskt fram, utan vi skall i all utsträckning ta hänsyn till vad vi kan få fram från andra länder och från våra egna organisationer. Det brev som herr Gustafson nämnde att Cykeloch mopedfrämjandet sänt till mig skall naturligtvis besvaras, lika väl som alla andra får svar på sina brev. Men det kan ju tänkas att det var så pass få dagar sedan det kom att vi ännu inte haft möjlighet att besvara det.

Cyklisten är oskyddad. Bilisten sitter i sitt fordon och är ganska skyddad.
Herr talman! Det första brevet från Cykeloch mopedfrämjandet sändes den 30 juni 1972. Det andra sändes den 28 mars 1973. I båda fallen borde det ha funnits tid att svara. Men det viktigaste är inte ett mer eller mindre formellt svar på breven, utan det viktigaste är att organisationen får tillfälle att framföra sina synpunkter. Och den är sannerligen inte ensam om sin uppfattning. Jag litar inte bara till den organisationen. Jag är själv cyklist. Om man skall åka i stadstrafik med de nya trafiksepareringar som finns i form av filkörning, går det helt enkelt inte att färdas på cykel. Jag tror att dessa regler kommit till därför att man under lång tid räknade med cykeln som ett fordon, vilket skulle försvinna ur trafiken; den betraktades som en leksak eller någonting som man använde för motion på särskilda cykelvägar. Numera är det dock önskvärt att cykeln betraktas som ett trafikmedel, inte minst i tätortskärnorna för att därigenom få bort en del av biltrafiken. Jag har i annat sammanhang nämnt en avdelningsdirektör i statens planverk, som försökte cykla till riksdagshuset men som omedelbart efter parkeringen anmodades bortföra cykeln, vilken annars skulle bortföras med hjälp av en traktor. Här framkommer en gammalmodig syn på cykeln och dess ställning. Vi måste få regler som gör att cyklisten kan färdas även i stadstrafiken. Därför måste dessa regler ändras.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg och jag har väl varken tid eller möjlighet att här i kammaren bedriva trafikundervisning för varandra under den tid som står till förfogande vid besvarande av en enkel fråga. Låt mig sluta med att säga att det ändå får anses uppenbart att ju fler gånger en cyklist måste korsa en körfil, desto farligare är det för honom eller henne. Det kan väl inte herr Gustafson neka till. Att införa en generell plikt för bilförare att väja för cyklister, är väl ändå orealistiskt. I stället måste man väl här som i andra fall följa den grundläggande principen att det i första hand är den som byter körfält eller på annat sätt ändrar sin placering i sidled som skall ta hänsyn till övrig trafik. Den naturliga lösningen har ju därför varit att genom den form av trafikseparering som det här är tal om minska riskerna för cyklisterna och få trafiken att löpa smidigare bilister och cyklister emellan. Detta är grundtanken. Ju oftare en cyklist måste korsa en körfil desto farligare måste det väl ändå vara för honom. Chansen att klara sig är väl större om han korsar den en gång än om han måste korsa den flera gånger. Situationen för dagen är att vissa problem finns kvar att lösa i detta sammanhang. Vi skall studera dem och göra de modifieringar som kan behövas, och jag räknar med att de undersökningar som nu satts i gång skall vara slutförda under hösten innevarande år.
Herr talman! Jag har inte begärt att cykeln skall få företräde vid filkörning. Det är helt naturligt att cyklisten, om han ämnar byta fil, är skyldig att se till att detta går att genomföra utan hinder för bakomvarande trafik. Vad jag har begärt är att cyklisten skall ha rättighet att delta i filkörningen. Det får han inte enligt de nya reglerna. Om vi har tre filer som går åt tre olika håll måste jag efter den 1 maj 1974, om ingen ändring sker, ha min cykel på innersta högersidan av den innersta filen. Jag får icke gå över till någon annan fil, och jag får sedan när jag kommer fram till korsningen inte passera de heldragna linjerna. Som regeln nu är utfärdad kan cykeln inte delta på samma sätt som övriga trafikmedel. Cyklisten måste, såvitt jag förstår, åka fram till övergångsstället och gå med cykeln över övergångsstället för fotgängare. Jag tycker inte att cykeln skall bli ett tredje rangens trafikmedel. Jag skulle önska att kommunikationsministern kallar till en liten ”hearing” med Cykelfrämjandet och andra organisationer — får jag vara med är jag mycket tacksam men det går nog bra ändå.
Herr talman! Bara en enda sak till. Jämlikhet är naturligtvis bra och nyttig och den skall vi syssla med i alla tänkbara sammanhang. Men här är det trots allt en fråga om jämlikhet parad med trafiksäkerhet. För mig är i det här ögonblicket trafiksäkerheten för den oskyddade cyklisten faktiskt att föredra framför en liten men kanske ändå märkbar form av jämlikhet med bilisten. För mig väger trafiksäkerheten för cyklisten lite över jäm fört med jämlikheten.
Herr talman! Jag vill då hänvisa till brevet ifrån danska cykelförbundet som säger att i flera hänseenden är det farligare för cyklisten enligt de nya reglerna än enligt de gamla. Det tycker jag ytterligare understryker behovet av att vi får tillfälle att ordentligt resonera igenom de här frågorna.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag anser det lämpligt och i överensstämmelse med principerna för upphandling av statsbidragsberättigade vägarbeten att huvudentreprenör utses utan föregående anbudsförfarande. Om herr Lothigius med sin fråga avser det förhållandet att vägverket åtar sig att utföra vägoch gatuarbeten till vilka statsbidrag utgår gäller följande bestämmelser. Verket är givetvis oförhindrat att inom ramen för den aktuella tillgången på egna resurser och i övrigt då det bedöms vara rationellt åta sig arbeten. Enligt sin instruktion får vägverket biträda kommun eller enskild med utlåtande, undersökning eller annat arbete om det är av allmänt intresse för vägväsendet. Det bör i sammanhanget observeras att vägverket vid produktion i egen regi upphandlar betydande delar på s.k. delentreprenad.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Samma fråga skulle jag kunna ställa till flera statsråd, givetvis om andra förhållanden, men med liknande innehåll. Vi har fått uppleva hur man många gånger och med olika motiveringar åsidosätter en sund och lämplig konkurrens här i landet. Om detta sätts i system får vi förr eller senare uppleva ett monopol. Min fråga är motiverad av att exempelvis kommuner som får statsbidrag till sitt byggande låter vägverket bli huvudentreprenör utan anbudskonkurrens. Skall det vara så, herr kommunikationsminister? Jag har inte fått något riktigt klart svar på den frågan. Jag kan förstå motivet att vägverket behöver klara sysselsättningen för sina anställda. Men samtidigt måste enskilda entreprenörer avskeda folk, på grund av att det inte sker någon anbudsgivning. Man anmärker på att enskild företagsamhet inte kan skapa trygghet för sina anställda, och man lagstiftar i det sammanhanget, samtidigt som staten själv förser sig med arbete utan den riktiga konkurrensen. Vi har upplevt hur vägverket ibland tagit ganska lätta bygguppdrag utan anbud för att sedan låta enskilda stå till förfogande med expertis och kunnande och dyra maskiner där det passar. Det måste gå att få fram ett objektivt system för den fördelning som skall ske. Ett riktigt och lämpligt konkurrenssystem tjänar ju både kommunen och staten i längden på. Jag hoppas att det svar som jag har fått i praktiken innebär stöd åt min uppfattning i den här frågan.
Herr talman! För att belysa omfattningen av den fråga som herr Lothigius och jag diskuterar, alltså omfattningen av de kommunala vägbyggnadsarbeten som vägverket utför, kan jag nämna att 1972 uppgick de till ca 80 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner avsåg s.k. delentreprenader. Det skall man jämföra, herr Lothigius, med det totala statsbidraget till kommunerna för vägbyggandet som för samma år uppgick till 330 miljoner kronor. Lägger man sedan till att kommunerna med egna medel finansierar betydande vägoch gatuinvesteringar, vill jag nog gärna ha sagt att vägverkets andel framstår som relativt blygsam. Det måste väl också vara rimligt att kommunerna om de så önskar tar till vara den erfarenhet och det kunnande som finns inom vägverket när det gäller både byggande och andra uppdrag. Jag vill också ha sagt att för vägväsendet i dess helhet måste det rimligtvis vara av värde att vägverkets fasta resurser kan utnyttjas på ett effektivt sätt. I de fall vägverket åtar sig arbeten bör det också vara en garanti för att arbetena utförs rationellt och till lägsta möjliga kostnader. Ersättningen till verket grundar sig ju på verkets självkostnader. På dessa lägger man ett omkostnadspåslag om för närvarande 5 procent. Uppdragen förplaneras och kostnadsberäknas innan de utförs i samproduktion med egna byggnadsprojekt. I de här fallen utför således vägverket byggnadsarbetena på en vägsträcka i dess helhet oberoende av att väghållningsansvaret kan vara delat mellan staten och en kommun, vilket jag också tycker att man skall ta med i beräkningen och vilket jag anser vara rationellt.
Herr talman! Jag kan förstå kommunikationsministerns argumentation, men den är dock icke ett fullständigt svar på min fråga. Min mening är att i varje sammanhang skall man för att det skall gå riktigt till begära ett konkurrensförfarande. Detta är ett område som är känsligt för staten, och just för att det är känsligt måste man upprätthålla vissa kriterier för upphandlingen och tillämpa ett så objektivt system som möjligt. Staten lämnar bidrag och drar nytta av det som mottagare och producent. Man får alltså dubbel nytta av bidraget. Just därför måste staten uppträda objektivt. Vårt land vinner ju ingenting från sysselsättningssynpunkt om staten utser entreprenören utan konkurrens, men landet och statskassan förlorar på det. Kommunikationsministern och jag är nog överens om att det är känsligt, men för att hålla demokratin frisk och levande är alltså den här frågeställningen aktualiserad. Det behövs en påminnelse då och då om detta här i riksdagen.

Herr talman! I den första versionen av dagens talarlista stod herr Grebäck före mig, och jag hade tänkt att i huvudsak instämma med honom. Nu får väl han rollen att försöka instämma med mig i stället; det kanske kan avkorta det hela. Innan vi har den årliga bostadsdebatten skall vi nu av viss anledning debattera markpolitiken. Det kan synas ganska överflödigt, eftersom vi under de två senaste riksdagarna har haft ingående markpolitiska debatter. Vi har ju fått ny expropriationslag, debatterat följdverkningar av riksplaneringen osv. Nu har inga direkta nyheter presenterats. Dagens markdebatt har hängts upp på en mycket skör tråd — en obetydlig följdändring i förköpslagen, som jag på en gång ber att få tillstyrka. Det är svårt, tycker jag, att i anledning av denna del av propositionen 22 elda upp sig till något antisocialiseringseller antikommunaliseringspatos, sådant som det finns uttryck för i moderaternas reservationer och nu senast i herr Wennerfors” anförande. Folkpartiets allmänna inställning till den kommunala markpolitiken är den att kommunerna bör ha en god markberedskap utan att ha markmonopol, och bostadsstyrelsens sikte på mark för tio år framåt kan man tycka vara riktigt i många fall. Det behöver inte nödvändigtvis vara egen mark. Huvudsaken är att man har mark tillgänglig för planläggning, för bebyggelse i rätt tid och på rätt plats, frivilliga förvärv kombinerade med överenskommelse med markägare som är villiga att bygga på de villkor som kommunen vill ställa upp för sin bostadsförsörjning — kommunerna är ju ansvariga för bostadsförsörjningen enligt lag. Då kommer förköpet in i bilden, och det är naturligtvis en ganska slumpartad typ av förvärv. Kommer det ett förköpstillfälle, utnyttjar man det om det är hyggliga priser och i övrigt lämpligt. Man kan inte basera sin markpolitik på förköp, men det är klart att det är ett komplement. Att möjligheten finns medför ju att man kan göra bättre frivilliga förvärv än tidigare. Men att samla på sig mycket mark är egentligen ett ganska klumpigt sätt att klara sin planberedskap. Det borde naturligtvis vara mycket finare om man kunde genom planmonopol och genom riktlinjer på annat sätt utföra sin kommunala planläggning utan att behöva ligga med mark tio år framåt räntelöst, och marken skulle under tiden kanske också bli använd på ett bättre sätt. Det finns också andra nackdelar med att kommunerna äger marken. I samband med att de här intressena från allmänheten, från dem som redan bor i och från dem som skall bo i de nya bostadsområdena, kommit till uttryck har det visat sig att när kommunen behärskar hela markinnehavet blir utställningen av planförslag en formsak. Man har ingen annan än sig själv att kalla, det hela går förbi allmänheten. Har man några enskilda markägare med kan det hända att planförslaget blir mera uppmärksam mat även av den allmänhet som inte är markägare. Många gånger har man sagt att det här har skett i full demokratisk ordning enligt byggnadsstadgan och byggnadslagen, men kommunen ägde all mark och det fanns ingen anledning att höra någon annan. Det är alltså en nackdel med detta, och den bör kommunerna uppmärksamma när de gör sitt planarbete. Då kan vi få en allmän debatt om planläggningen av bostadsområdena, och den skall enligt mitt sätt att se ske på programstadiet, redan innan planerna ställs ut. Det är möjligt att någon typ av lösning kan komma till stånd genom de utredningar som pågår beträffande både planlagstiftningen och bostadsförsörjningen, så att kommunerna inte skall behöva äga all mark. I varje fall arbetas det i den riktningen. Beträffande ändringen av förköpslagen vill jag bara påpeka att den gäller ju inte all mark. Först och främst skall marken lämpa sig för tätbebyggelse, och man räknar med att det är främst obebyggd eller glesbebyggd mark, men även mark för cityoch bostadssanering som skulle kunna vara med. Men i möjligheten att förköpa ligger inte sådan mark som skall användas för det ändamål för vilket den för närvarande utnyttjas, utan det skall vara fråga om att en förändring kan ske eller i varje fall är tänkbar inom överskådlig tid. Saneringsutredningen har nu uppmärksammat att tomträttsfastighet faller utanför bestämmelserna. Man påvisar att i många kommuner, t.ex. Stockholms kommun, är 40 procent av all bostadsmark upplåten med tomträtt, och det vore då egendomligt om fastigheter som ser ut på precis samma sätt och används på samma sätt skall ha svagare ställning om det är fråga om äganderätt än om det är fråga om tomträtt och att man i det förstnämnda fallet inte skall kunna förköpa marken. Jag tycker det är alldeles riktigt att man gör vad jag vill kalla denna följdändring av förköpslagen. Jag skulle avslutningsvis vilja knyta några reflexioner till utskottets behandling av motionen 1567 av herr Oskar Lindkvist och herr Magnus Persson. Det är yrkandet 2 i motionen som berör dessa frågor om förköp, och där föreslår man en rätt för bostadskooperativt företag att utöva förköpsrätt, eventuellt subsidiärt genom att först kommunen och sedan det bostadskooperativa företaget förvärvar fastigheten. Jag skulle vilja varna motionärerna för att tro att utskottet har gjort en välvillig skrivning här. Man kan förledas att tro det när man läser betänkandet, men utskottet har i klartext sagt ungefär följande: Om kommunen genom förköp — eller på annat sätt för all del — förvärvar fastigheten står det kommunen fritt att bestämma hur fastigheten skall disponeras. Kommunen kan alltså avgöra om man skall behålla den, om man skall överlåta den med äganderätt eller om man skall upplåta den med tomträtt. En inskränkning finns naturligtvis; det gäller den underliga och många gånger påpekade felaktigheten i expropriationslagen att man kan expropriera bara därför att man säger att man skall upplåta fastigheten med tomträtt. Då måste man naturligtvis upplåta fastigheten med tomträtt även om det skulle dröja 50 eller 100 år innan man gör det. Men annars har kommunen alltså fritt förfogande — man kan behålla fastigheten, man kan överlåta den med äganderätt eller man kan upplåta den med tomträtt. Villkoret för förköp är emellertid att det inte får utövas på mark där inte en förändring av användningen förväntas. Och det utesluter väl i regel den typ av fastigheter som det talas om i motionen. Ett bostadskooperativt företag kan väl knappast tycka att det är attraktivt att förvärva en hyresfastighet om vilken det redan vid förvärvet genom förköp sägs att fastigheten skall undergå förändring, att det kommer att göras en planändring, att den skall rivas eller liknande samt att den bara kommer att bestå en kortare tid. När utskottet skriver att motionärernas önskan kan anses tillgodosedd redan genom gällande regler är detta naturligtvis i och för sig sant, om den förutsättningen föreligger att ett bostadskooperativt företag vill förvärva en sådan fastighet. Men jag tror det är uteslutet att sådana förutsättningar kommer att föreligga. Jag vill bara säga det, eftersom utskottets betänkande möjligen kan ge någon den uppfattningen att utskottet har behandlat motionen i positiv anda. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till civilutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Hyresutvecklingen har stått i fokus för samhällsdebatten här i landet sedan 1960-talets senare del. Jag behöver här inte ange några siffror som visar orsakerna till att hyresutvecklingen har ställts under debatt och varför hyrorna har stigit så våldsamt som fallet varit. Vänsterpartiet kommunisterna har skrivit en hel del motioner om detta, och vi har framfört krav på en sänkning av hyreskostnaderna. En del av de motionerna har gällt markpolitiken. I stället för att motverka de konkreta orsakerna till prisutvecklingen har regeringens medicin varit att införa bostadsbidrag. Självfallet har vi ingenting emot att sådana bidrag utgår till människor som behöver dem, men man löser ju inte de verkliga problemen med de bidragen. Det är ett gammalt krav från arbetarrörelsen att all mark skall överföras i samhällets ägo. Det är också en grundläggande förutsättning för att kommunerna skall kunna genomföra en socialt inriktad bostadspolitik att de på ett effektivt sätt kan disponera över marken. Detta förutsätter emellertid att man kan förvärva mark till rimliga priser.

Man kan fråga sig vad markens verkliga värde är. För några år sedan skrevs det något om det i tidningen Byggnadsarbeten, och man konstaterade då att det verkliga markpriset — om det nu finns ett sådant — låg vid 5 öre, eller i varje fall vid något öretal per kvadratmeter. Bl. a. sålde då ett statligt företag ganska god skogsmark till ett privat företag, och i det sammanhanget gjorde man den värderingen att det nämnda markpriset var ungefär det rätta. Men vi vet alla att det inte finns några möjligheter att över huvud taget köpa mark till det priset någonstans i vårt land. Tvärtom kan man, t.ex. i Stockholms innerstad, ta ut tomtpriser på över 1 000 kronor per kvadratmeter. Vem har då skapat dessa värden, och vilka faktorer har påverkat att priset har blivit så högt? Ja, det är självfallet samhällsutvecklingen som bidragit härtill. Men det är felaktigt att privata bolag och även enskilda markägare skall kunna tillgodogöra sig så stora vinster. Skånska Cementgjuteriet har gjort ett reklamutspel och talar där om att priset på marken inte betyder så mycket. Det sägs att markkostnaden utgör 1 procent av hyran och att markens pris inte har någon betydelse, utan att marken förvaltas på ett riktigt sätt. Man talar också om konkurrensen i det sammanhanget. Jag måste verkligen, herr talman, vända mig mot talet om den fria konkurrensen i det här sammanhanget. Vill man konkurrera på ett fritt sätt om att bygga bostäder och andra hus bör man göra det på produktionsstadiet. Kan man bygga hus rationellt och med moderna metoder — kanske med hjälp av vissa innovationer, som leder till snabbare byggande — bör man redovisa detta direkt i anbudstävlan. Den nuvarande markpolitiken har lett till att stora bolag och stora kapitalgrupper köper in mark och därefter bebygger sin egen mark. Samtidigt talas det om fri konkurrens. Detta kan utläsas på flera sätt.

Jag tycker att talet om den fria konkurrensens välsignelse blir illusoriskt om de som säger sig förespråka fri konkurrens samtidigt tillåter att de stora byggbolagen köper upp mark och utan konkurrens bebygger densamma. Det är bekant att byggföretagen bedrivit och bedriver en omfattande integration både vertikalt och horisontalt och på så sätt blir medintressenter såväl i åkerier, underleverantörsföretag som andra företag med anknytning till branschen. Av andra skäl bildar byggföretagen bostadsoch förvaltningsbolag, som tar hand om och förvaltar de färdiga produkterna. Efterfrågan från de privata bolagen har trissat upp markpriserna skyhögt, och det är vanligt att ett byggnadsbolag som äger mark kräver ersättning för att låta bli att bygga. Jag har själv suttit med i en fackföreningsstyrelse. Vi ville bygga en fastighet åt oss själva en gång i tiden. Vi hade beräknat produktionskostnaden till ungefär 14 miljoner kronor, och det priset inkluderade den tomt som vi skulle få köpa. Men om vi valde en annan byggare än den som ägde marken skulle vi få ge 3 miljoner kronor extra för tomten! Det visar att tidningen Vår Bostad har rätt i påståendet att det här slaget av markinnehav inte bara pressar upp priserna utan dessutom ger makt. Det måste innebära en verklig snedvridning i konkurrensen om byggnadsföretag tillåts att inneha mark och sedan bebygger den själva. Man kan säga att i det fallet all konkurrens uteblir. Om den som äger marken kräver ett påslag av 10—20 procent på markpriset för att avstå från att bygga är det självklart att inget annat företag, vare sig kooperativt eller annat, kan bygga billigare än den som äger marken. Det är möjligt att man borde lagstifta om att byggföretag inte får äga mark. Men från vpk: sida tror vi inte att det är hållbart. Det räcker med att peka på bankernas s.k. holdingbolag för att visa att man kommer att på ett eller annat sätt gå runt den typen av lagstiftning. Vi anser att ett verksamt medel vore en lagbestämmelse om att endast samhällsägd mark får stadsplaneläggas. Det är uppenbart att en sådan lagbestämmelse skulle ha stor betydelse när det gäller att förhindra ytterligare spekulativa markköp från de privata byggkonsortiernas sida. Det skulle också vara ett starkt vapen i händerna på kommunerna när det gäller att till kommunal ägo överföra mark som byggkonsortierna har köpt upp. Jag kan, herr talman, inte underlåta att nämna markaffären i Nacka. Där köpte ett privat byggkonsortium upp marken till ett väsentligt högre pris än det kommunen förhandlat om. Det var också en privat säljare, så det var alldeles självklart vem som skulle få köpa marken. När detta konsortium nu av olika skäl inte fått bebygga marken som man hade tänkt sig har man fräckheten att kräva skadestånd av kommunen. Det visar om något att det verkligen finns behov av en bestämmelse om att endast samhällsägd mark får stadsplaneläggas. Man tycker nästan att de privata markägarna och byggkonsortierna borde instämma i detta, när de ser att de t.o.m. kan förlora på sina markköp och markspekulationer. Herr talman! Något om moderaternas markpolitik. Den som själv inte äger mark utan måste lita till samhället för att få bygga en egen villa eller, varför inte, en flerfamiljsfastighet, enskilt eller kollektivt, har inte någonting att vänta från moderata samlingspartiet. Deras linje är nämligen att pressa upp markpriserna maximalt. Jag kan inte förstå att det parti som talar om enskilt ägande, egna fastigheter, villadrömmar osv. samtidigt så varmt förespråkar en vild markspekulation, som leder till att endast ett litet fåtal kan ha råd att bygga egna hem. Moderata samlingspartiet säger sig vara för en sådan politik som innebär att människorna själva äger sina hus och marken. Men om man släpper marknadskrafterna lösa, så leder det, framför allt i storstadsregionerna, till att markpriserna blir så höga att det inte finns någon som helst möjlighet för en vanlig inkomsttagare att köpa en tomt och därmed att bygga ett eget hus. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 b som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag skall inte ta upp något långt resonemang med herr Olsson i Stockholm om hans kommunistiska funderingar på detta område. Jag vill bara replikera på ett par punkter. Först till synpunkten att markpriset betyder så mycket för hyran, låt vara att herr Olsson själv nämnde att det finns andra meningar i samhället om det; det finns de som hävdar att tomtpriset inte betyder mest för hur hög hyran blir. Knut Johansson, ordföranden i Byggnadsarbetareförbundet, påvisade för en liten tid sedan hur mycket just räntan betyder för hyrans höjd och hur mycket den betyder för en förändring av hyreskostnaderna. Det är avsevärt mycket mer. För en tvårumslägenhet, som kostar 5 400 kronor i hyra, ändras hyran med bara 42 kronor — jag kanske bör säga att det här exemplet är ett genomsnittsexempel, eftersom man kan ta många olika exempel — om tomtkostnaden ändras med 10 procent. Ändrar man byggnadsarbetarlönerna med 10 procent uppåt eller neråt, påverkar det hyran med 66 kronor. Ändras däremot räntan med 1 procent, ändras hyran med avsevärt mycket mera, nämligen med ca 700 kronor. Slutligen säger herr Olsson i Stockholm att vi skulle vara förespråkare för markspekulation och att vi skulle vilja att bara ett litet fåtal skall få bygga. Det vill vi visst inte, herr Olsson! Vi vill göra det möjligt för så många människor som möjligt att skaffa sig egna hem, och det vill vi göra just genom tillämpning av våra principer på markpolitikens område, som jag tidigare redogjort för. Men dessutom, herr Olsson, vill vi föra en annan politik när det gäller den ekonomiska politiken, tillväxten och sysselsättningen i samhället, våra skatter, möjligheterna att stimulera sparandet osv.
Herr talman! Herr Wennerfors säger att det finns andra meningar i samhället om vad marken betyder i hyressammanhang. Det är riktigt, men det är typiskt att herr Wennerfors gör sig till förespråkare för Skånska Cementgjuteriet — det är nämligen Skånska Cement som har gått ut med denna annonskampanj. Om man skall räkna människor i antal, skall man snart finna att det är ett mycket litet antal — och en alldeles speciell grupp — människor som är ägare av Skånska Cementgjuteriet och som alltså har gått ut med denna kampanj. Jag frågar mig också vad markvärdestegringar innebär. Vilken produktiv gärning utförs från det att det ena företaget eller bolaget köper mark och tills det säljer eller överlämnar marken till någon annan, kanske en stiftelse eller ett förvaltningsbolag? Kan man tillföra mark värde? Vilka tillför i så fall marken detta värde? Jag tycker det är alldeles ofattbart att dessa markvärdestegringar kan tillåtas när inte någon som helst produktiv handling är utförd på vägen. Det är också typiskt att herr Wennerfors och det parti han tillhör försvarar markspekulationen. När han sedan fortsätter sin argumentation om en annan ekonomisk politik och talar om sysselsättningen, vill jag bara säga, utan att ta upp den debatten här i dag, att det är tur för de vanliga lönearbetarna att inte moderata samlingspartiet får bestämma innehållet i den svenska ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken.
Herr talman! Vår uppfattning beträffande markpolitiken och principerna på det här området har legat fast sedan decennier tillbaka. Om Skånska Cement eller andra företag och allt fler människor i samhället ansluter sig till vår uppfattning, noterar vi detta med största tillfredsställelse.

Herr talman! Jag vill först uttala min glädje över att herr Tobé har berett mig tillfälle att helt och fullt kunna instämma med honom. Det kommer att bidra till att debatten på den här punkten avsevärt förkortas, och vi kommer därigenom att vinna en hel del tid. Jag ansluter mig helt till de motiv och argument för en ändring i förköpslagen som herr Tobé har angivit. Förslaget innebär ju den ändringen att kommun skall kunna utöva förköp även när försäljning omfattar tomträtt. Jag ser detta i huvudsak som en praktisk fråga och inte som något ideologiskt utspel från regeringen. Jag kommer inte att till diskussion ta upp det socialdemokratiska flygbladet, som herr Wennerfors först blev så varm om hjärtat av och sedan fick så kalla rysningar av. Det må bli en uppgörelse mellan socialdemokrater och moderater. Jag vill helt kort påvisa vilka diametralt motsatta uppfattningar som herr Wennerfors och herr Olsson i Stockholm ger uttryck för. Man kunde vara färdig att instämma med Kipling i att ”öst är öst, och väst är väst, och aldrig mötas de två”. Det ligger en avgrund mellan uppfattningarna i den viktiga frågan om hur markanvändningen och bostadsbyggandet skall ordnas i detta land.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

Herr talman! Utskottets talesman herr Grebäck konstaterar i år liksom förra året och tidigare år att det är en avgrund mellan vänsterpartiet kommunisternas och moderata samlingspartiets uppfattningar. Ja, det är självklart så, när man har helt olika syn på en fråga. Vi ser till folkflertalets bästa. Herr Grebäck säger att när man skall ta ställning till markpolitiken måste man väga sociala skäl mot varandra och ta hänsyn till ekonomiskt förnuft. Då kan jag inte förstå att herr Grebäck vill medverka till att privata markspekulanter tillåts driva upp hyreskostnaderna. Om han menar allvar med sitt tal om sociala skäl måste han tänka på hyresbetalarna. Och om han med ekonomiskt förnuft menar att saker och ting skall kosta vad de är värda borde han medverka till att bromsa upp denna våldsamma markspekulation. Såvitt jag förstår borde han alltså rösta på vpk:s motioner.
Herr talman! Det är ganska enkelt att förklara min ståndpunkt. Jag tror på en sund konkurrens mellan olika företagsformer. Det gäller att upprätthålla den konkurrensen — den ger de billigaste lösningarna för samhället och konsumenterna. Herr Olsson i Stockholm tror inte på den konkurrensens möjligheter att styra utvecklingen. Men jag är också medveten om att samhället måste ha ett ord med i laget och ange riktlinjerna för hur en sund markoch bostadspolitik skall bedrivas. Det måste vara en samverkan mellan samhället och de krafter som arbetar på det här fältet.
Herr talman! Med anledning av herr Olssons inlägg skulle jag vilja säga att detta att samhället måste äga marken är en mycket doktrinär syn på hur samhället skall få inflytande på bostadsbyggandet. Jag sade i mitt tidigare anförande att det är ett ovanligt klumpigt sätt att behöva ligga med mark tio år framåt. Man måste ha en viss, ganska stor markberedskap, och jag har som kommunalman också verkat för att man skall ha ungefär så där mycket mark, men det borde finnas andra möjligheter för samhället — främst från kommunernas sida — att inverka på bostadsförsörjningen. I folkpartiets partiprogram och i vår motion i år står det att i den mån man inte bygger på kommunal mark, bör man försäkra sig om en anbudskonkurrens eller motsvarande för att hålla nere bostadskostnaderna.
Herr talman! Jag ansluter mig till herr Grebäcks uttalande om att man skall ha en sund konkurrens. Det säger också herr Tobé. Men det måste innebära en konkurrens på byggstadiet, i byggprocessen, och inte en konkurrens i markägande, där man sedan tar ut hyror eller säljer fastigheter till det pris som man själv fastställer. Det är naturligtvis frikostigt av herr Grebäck när han säger att samhället skall ha ett ord med i laget, men här är det fråga om de människor som drabbas, dvs. de enskilda hyresbetalarna. Jag kan instämma i att det i det här samhällssystemet skall finnas en konkurrens på produktionssidan, men det måste innebära att de som bygger bäst och billigast och använder de mest rationella metoderna får bygga till lägsta anbud. Denna fria anbudstävlan och denna möjlighet att utveckla byggmetoder bromsas av markpolitiken och markspekulationen, där de största företagen har köpt upp stora markområden i god tid och bebygger dem själva. Om de av någon anledning inte får bygga, kräver de att få mycket höga ersättningar utöver själva markpriset.
Herr talman! Den här propositionen är ett exempel på hur man skall tillförsäkra samhället inflytande över marken och nå fram till praktiska lösningar. Det är så jag tycker att det bör gå till för att man skall komma till rätta med olägenheter på det här området.

Herr talman! Jag vill som en inledning till denna vårsessionens debatt om bostadspolitiken begränsa mig till att i all korthet knyta några allmänna reflexioner till den aktuella situationen på bostadsmarknaden. Utskottsbetänkandet är trots sin koncentrerade utformning ett digert aktstycke på 70 sidor och upptar inte mindre än 31 reservationer och 2 särskilda yttranden. Härav skulle man kunna frestas dra den slutsatsen att betänkandet rimligen borde innehålla en mängd nya synpunkter och förslag till en förnyelse av samhällets bostadspolitik. Men så är ingalunda fallet. Det är i stort sett till uppläggning och utformning samma gamla Kungl. Maj:ts förslag, samma utskottets hemställan och samma gamla reservationer som vi känner igen från föregående års bostadsdebatter här i kammaren, även om text och siffror avviker en aning. Någon förnyelse av vår bostadspolitik är inte att vänta förrän de tre sittande kommittéerna — boendeutredningen, bostadsfinansieringsutredningen och bostadsbeskattningsutredningen — har avgivit sina betänkanden. Målsättningen för dessa utredningar måste väl vara att tala om hur vi skall kunna bygga billigare hus med lägre hyror som följd och hur vi skall uppnå en skattelagstiftning som fungerar neutralt, oberoende av upplåtelseform av bostäder. Särskilt boendeutredningens betänkande torde i bostadspolitiska kretsar avvaktas både med stora förväntningar och otålighet. Enighet borde väl kunna råda om att efterkrigstidens bostadspolitik för många människor, ja, för stora folkgrupper, inneburit förbättringar i bostadsförhållandena, som en tidigare generation knappast vågat drömma om, och i det avseendet varit framgångsrik. I det fallet har en ekonomisk och social utjämning mellan olika medborgargrupper ägt rum, som inte bör fördöljas då man diskuterar den förda bostadspolitiken. Efter detta konstaterande kan det förtjäna påpekas att dagens bostadsmarknad fortfarande utmärks av många och besvärliga problem. Jag tänker då närmast på de 20 000-30 000 outhyrda lägenheterna i flerfamiljshus och då i huvudsak i nyproduktionen. I det sammanhanget bör observeras att de trångbodda hushållen uppskattas till upp emot 500 000. Ställt i relation till dessa siffror ter sig de outhyrda lägenheternas antal inte alltför överväldigande. Problemet för bostadspolitikerna är att förklara varför nära en halv miljon familjer fortfarande skall behöva bo trångt samtidigt som vi har ett stort antal lägenheter outnyttjade. Utvägar för att komma ur detta dilemma är det angeläget att med det snaraste söka finna. Det är ju ingen lösning av problemet att konstatera att den bekymmersamma situationen beror på de senare årens konjunkturnedgång, att den utländska arbetskraften i betydande omfattning flyttat hem eller att den inrikes omflyttningen minskat i styrka. Det nu anförda må anges som exempel på att fortfarande har vi svårlösta problem som det är angeläget att samhället med hjälp av olika medel med det snaraste måste försöka komma till rätta med. De outhyrda lägenheternas problem löser man ju bara tillfälligt med ett statsfinansiellt stöd i någon form för att i en akut situation reda upp svårigheterna, men på sikt måste andra utvägar sökas. Dessa utvägar måste de sittande utredningarna hjälpa till att anvisa. Men det är inte bara de outhyrda lägenheterna som visar att bostadsmarknaden råkat i obalans. Den betydande arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är ett annat uttryck för denna obalans. Det är djupt otillfredsställande när yrkesskickligt folk inte kan finna utkomst inom sin egen bransch och framför allt om de tvingas gå arbetslösa. Byggnadsbranschen är ju i och för sig ett arbetsområde som innebär osäkerhet och otrygghet i anställningsförhållandena. Det är därför utomordentligt angeläget att tvära omkastningar inom byggnadsverksamheten kan undvikas. Jämn och kontinuerlig sysselsättning måste eftersträvas. Detta borde inte behöva vara ett ouppnåeligt mål, om målsättningen för byggandet och avvägningen mellan olika sektorer i fråga om byggnadsverksamheten vore tillräckligt långsiktig, dynamisk och samordnad. Ökad säkerhet och trygghet i anställningsförhållandena inom byggnadsbranschen är en av förutsättningarna för att säkra rekryteringen av yrkeskunnigt folk och ge den äldre yrkesvana arbetskraften utkomst och arbete. Detta innebär, att kortsiktiga insatser av typen utökad bostadssanering, utveckling av boendeservice, beredskapsarbete m.m. — hur värdefulla de än kan vara för att lösa akuta arbetslöshetsproblem — ändå inte är någon lösning på lång sikt. Även i detta sammanhang inställer sig behovet av ett långsiktigt bostadsoch byggnadsprogram. Vore det så enkelt att hela frågan om bostäder och byggande endast vore en marknadsfråga, som man med förtroende kunde överlämna åt marknadskrafterna att lösa, vore det ingen större konst att driva bostadspolitik här i landet. Men det finns nu och måste finnas ett starkt socialt inslag i den bostadspolitik ett land med vår samhällsstruktur måste föra och detta av skäl, som jag i denna församling inte närmare behöver utveckla. Det är ofrånkomligt att en sådan politik måste ta hänsyn till en mängd förhållanden som inverkar på bostadsmarknaden. Jag behöver i det sammanhanget bara nämna sådana frågor som kapitalmarknaden, räntenivån, markhushållningen, sysselsättningen osv. Vill man driva en bostadssocial politik måste samhället ha möjligheter och befogenheter att inverka på dessa faktorer. Hur och i vilken utsträckning? Om detta står debatten i dag och därom kommer den att fortsätta.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
Herr talman! Jämför vi bostadsdebatten i dag med den vi hade på 1950 och 1960-talen skall vi finna att det är helt annorlunda. Vad som då skildrades i tidningar, radio och TV var interiörer från bostadsslum, berättelser om ockrare som bedrev en samvetslös hantering med människornas bostadsnöd. Vi läste skildringar om människor med tio år framför sig i storstädernas bostadsköer. Det var bristen på bostäder och allt det sociala elände som följde i dess skugga som var det dominerande. Så blir det alltid när det är brist på en livsnödvändig vara. Bland dem som drabbas värst finns alltid många av de ekonomiskt svagaste. För det stora flertalet innebar naturligtvis den allmänna höjningen av kvaliteten på det som byggdes en viktig förbättring, men många hamnade utanför. Hade man inte gott om pengar, fick man heller ingen bostad. Det var i slutet av det här skedet som Tage Erlander gav det beryktade svaret till ett ungt par här i Stockholmstrakten, som undrade hur de skulle bära sig åt för att få en bostad. Flytta någon annanstans, sade dåvarande statsministern. I dagens debattklimat, med högkonjunktur för politiska ”grönskedrömmar” hade statsministerns svar kanske applåderats av några. Då applåderade ingen. Ändå var det på sitt sätt ett ganska bra svar, därför att det var uppriktigt. Men samtidigt innebar det naturligtvis ett underbetyg åt den bostadspolitik som hade förts. Den hade misslyckats med den grundläggande uppgiften att garantera människor rätten till en hygglig bostad. I dag har vi ett annat slags bostadskris, en hyreskris och en miljökris. Det ena hänger ihop med det andra. I går var många kommuners problem brist på lägenheter, i dag kämpar de med brist på hyresgäster. Många lägenheter står tomma. Varför? Därför att vi har tillgodosett behovet, byggt för mycket? Nej, inte så, men vi har byggt fel slags lägenheter till fel pris. Folkoch bostadsräkningen redovisar även i dag tiotusentals människor som bor trångt, som bor i dåliga bostäder, som skulle vilja flytta om de hade råd att flytta in i de lägenheter som erbjuds dem. Men många har inte råd, och många av dem som har råd tycker inte att de bostadsmiljöer som erbjuds är värda priset. Därför får vår slutsats inte bli att vi skall minska utbudet av modernt utrustade lägenheter, men att vi skall bygga annorlunda. Bygga mindre nytt och satsa mera på att sanera de äldre bostäderna, som ofta bättre svarar mot de miljökrav som människorna har i dag. Om det är vi numera ganska överens. Vi skall också bygga färre hyreshus och flera egnahem, eftersom alla undersökningar entydigt visar att många fler vill bo på det senare sättet. Vi skall bygga hyreshusen mindre stereotypa, bygga dem lägre, eftersom lika entydiga undersökningar visar att människor vill bo nära marken, även de som föredrar att bo i hyreshus. Om det är vi också numera ganska överens här i riksdagen. Men bekännelser till principer är en sak, det praktiska handlandet är en annan sak. I sammanträdesrum och ritsalar är det ofta på det sättet att byggnadstekniken och kortsiktiga ekonomiska intressen får bestämma mer än människornas egna önskemål. Jag tror inte mycket på dem som vill göra rent hus med normer och regler och som odeciderat talar för vad de kallar en fri bostadsmarknad. Men det finns en klockartro, som drar åt andra hållet också, det finns de som helst vill ha en egen paragraf för varje skruv och som nästan helt underkänner det instrument för information från konsument till producent som vi kallar marknadskrafter. För en tid sedan skrev chefen för vår högsta planeringsmyndighet i en artikel: ”Jag tycker inte att frågan om en ökning av markbostadsandelen får avgöras av opinionsbildare eller av den aktuella efterfrågeutvecklingen.” Var det överdrifterna och förenklingarna i den pågående boendemiljödebatten han var ute för att gissla, ja, då är det inte så mycket att säga om uttalandet. Men inte kan vi väl underkänna efterfrågeutvecklingen som riktlinje för vårt byggande. Vem skulle veta bättre än de som själva skall utnyttja bostäderna hur dessa bör vara utformade? Är det meningen att bostadsstyrelsen, planverket, byggnadsnämnderna och kommunstyrelserna skall vara smakdomare åt konsumen terna? Från liberalt håll kan vi inte acceptera den inställningen. De politiska organens och myndigheternas uppgift skall vara att skapa förutsättningar för valfrihet för konsumenten, valfrihet när det gäller pris, kvalitet, boendeform och yttre miljö. Men det är naturligtvis fel att tro att vi löser det valfrihetsproblemet bara genom att bygga fler småhus, fler bostäder där varje boende har en lägenhet med markkontakt. Även sådana områden kan göras sterila, monotona och servicefattiga. Och valfriheten när det gäller priset är inte det minst viktiga. Om alternativet till en hyreslägenhet är ett småhus som kostar dubbelt så mycket att producera och som även med ränteavdrag blir avsevärt dyrare att bo i, då har vi åstadkommit valfrihet bara för dem som har råd. Två forskare vid kungl. tekniska högskolan här i Stockholm har visat att detta ofta är fallet. Den genomsnittliga lägenhetsytan för lägenheter i flerfamiljshus är enligt deras undersökningsrapport 69 m?, för småhus 113. Det genomsnittliga priset för att producera en lägenhet är 74 000 kronor mot 134 000 kronor för småhusen. Den friliggande villan med stora krav på markresurser och dyra kommunala investeringar är fortfarande den helt dominerande typen på småhusmarknaden. Det är förmodligen mot den bakgrunden många kommunalpolitiker med bostadssociala ambitioner och omsorg om kommunalekonomin ställer sig tvekande till småhusevangeliet. Den slutsats som dras i den här forskningsrapporten är fördenskull inte att småhusalternativet skall överges — tvärtom. Men man menar — och jag vill hålla med om det — att inriktningen måste ändras. Det måste bli lika naturligt på småhusmarknaden att variera storlek på lägenheterna som det är på flerfamiljshusområdet. Det är ett sätt att bygga billiga småhus. Det andra har med byggnadsrätten att göra. I dag byggs de flesta småhus i egen regi av den som köpt marken — ofta ett stort byggnadsföretag — trots att man nu vet att den principen leder till att husen blir i genomsnitt 20 procent dyrare än om de byggs efter anbudskonkurrens. Men kravet på byggkonkurrens gäller naturligtvis inte bara småhus. Av våra hyreshus är det i dag mindre än hälften som byggs efter anbudskonkurrens och de husen blir alltså i många fall väsentligt dyrare än de behövde bli. Från folkpartiets sida har vi därför länge hävdat kravet på anbudskonkurrens, en princip som helt enkelt handlar om att det företag som visar att det kan bygga den begärda produkten till lägsta möjliga pris också skall få uppdraget, oberoende av vilken typ av företag det är. För att ge eftertryck åt det kravet vill vi att anbudskonkurrens skall gälla som generellt villkor för att få statliga lån, för allt byggande, på all mark. Detta kan tyckas vara en självklar princip; ändå är det märkvärdigt svårt att få gehör för den. När jag i förra årets bostadsdebatt försökte få den socialdemokratiska synen på problemet blev svaret att vi måste vänta på byggkonkurrensutredningen. Nu har den framlagt sitt betänkande, det är nästan ett år sedan, men ingen proposition har synts till. Jag skulle därför vilja fråga inrikesministern när vi kan vänta några initiativ med anledning av utredningens förslag. Jag skulle också vilja fråga herr Bergman, som förra året utlovade en debatt om konkurrensfrågorna när, som han sade, vi hade tillgång till utredningsmaterial: Hur ser herr Bergman på den här idén med ett generellt krav på anbudskonkurrens som villkor för statliga lån? Jag är mycket intresserad av att få veta det, men framför allt tror jag att bostadskonsumenterna är intresserade. Man vet ju att en effektivare konkurrens i producentoch givetvis också i förvaltningsledet ger lägre kostnader. Man kan väl våga säga att det egentligen är det hittills enda konkreta förslaget om hur man skall kunna sänka produktionskostnaderna mera radikalt. Men vi måste naturligtvis också söka oss fram på andra områden för att göra det billigare att bo. Det som framför allt gör det dyrt att bo i dag är kapitalkostnaderna, och här spelar givetvis räntan en avgörande roll. Som Knut Johansson visade i ett anförande för en tid sedan skulle effekten på boendekostnaden bli lika stor med 1 procents räntesänkning som om alla byggnadsarbetare jobbade gratis. Det mycket omdiskuterade markpriset motsvarar bara hälften av lönekostnaden. För en modern trerummare med 6 500 kronor i årshyra utgör kapitalkostnaden närmare 4 000 kronor. Vill man göra någonting radikalt för att sänka hyrorna, borde det därför ligga nära till hands att diskutera räntans höjd. Räntan är ju den största biten i det vi kallar kapitalkostnad. Mot tanken att laborera med en räntesänkning som medel att åstadkomma lägre hyror brukar anföras att ränteläget inte får bestämmas av bostadspolitiska motiv; det är en kapitalmarknadsfråga. Pengarnas ”pris” bör bestämmas av tillgång och efterfrågan, brukar man säga. Och där är det inte bara situationen i Sverige som betyder något, vi måste också ta hänsyn till den internationella kapitalmarknaden. Om vi sänker räntan i Sverige under vad som är marknadsmässigt motiverat, då flyr pengarna utomlands där förräntningen är bättre, respektive blir utländska kapitalplacerare ointresserade av Sverige. Det här resonemanget är naturligtvis i princip alldeles riktigt, men frågan är om det nödvändigtvis behöver gälla också för bostadsområdet. Ett skäl att ifrågasätta det är det faktum att bostadsmarknaden redan i dag är en mycket hårt reglerad del av näringslivet. Statsmakterna bestämmer hur mycket som skall byggas varje år och kan komma överens med banker och kreditinstitut om att dessa skall låna ut det kapital som behövs för att de fastställda bostadsbyggnadsprogrammen skall kunna hållas. Därtill kommer numera att staten genom AP-fonderna är den största utlånaren och kommer att bli det i än högre grad ju mera fonderna växer. Risken att bostadsbyggandet inte skulle få tillräckligt med kapital om man införde en särskild ränta för bostadsfinansieringen, som är lägre än för annat långfristigt kapital, finns alltså enligt min bedömning inte. Dessutom är faktiskt utlåning till bostadsbyggandet ju en tämligen säker placering, vilket också talar för att bostadsräntor inte nödvändigtvis behöver ligga på samma nivå som räntan för pengar som sätts in i andra, mera riskfyllda investeringar. Men innebär då inte — det är den andra frågan man naturligtvis ställer sig — en ensidig sänkning av priset på bostadskapitalet en subvention av byggandet och därmed en återgång till det system med räntesubventioner som vi övergav för ett antal år sedan, då med motiveringen att särskilda subventioner till inkomstsvaga grupper var bättre? De som lånar ut pengar till lägre ränta än de annars behövde göra får ju en faktisk förlust, som måste ersättas av någon, dvs. med skattemedel. Även det resonemanget är i och för sig riktigt, men om det behöver bli fråga om en direkt subvention över statskassan beror på hur man konstruerar systemet. Två tredjedelar av dagens hyreshus byggs av s.k. allmännyttiga företag, som får statliga lån till 100 procent. Kooperativa och privata byggherrar får själva skjuta till 2 respektive 15 procent och småhusbyggare 10 procent. Alla dessa på olika grunder statsbelånade hus har ett ”bottenlån” som motsvarar ca 70 procent av kostnaden. De lånen finansieras med bostadsobligationer. Mellan 70-procentsnivån och byggherrens egen insats, som alltså för de allmännyttiga företagen är noll, ligger de statliga lånen för vilka det finns pengar i statens kapitalbudget. Räntan på dessa lån, ”bostadslåneräntan”, bestäms av staten. Om man nu sänker bostadslåneräntan med en procentenhet, betyder det att statens inkomster minskar i motsvarande mån. Såvitt jag kan förstå innebär det för en årsproduktion något tiotal miljoner kronor. Men vem skall då stå för den ränteförlust som uppkommer om man sänker räntan också på bostadsobligationerna? De förmedlas i dag av statshypotekskassor, av ett halvstatligt kreditinstitut, BOFAB, och av ett sparbankerna närstående kreditinstitut, SPINTAB. Köpare av bostadsobligationer är i mycket stor utsträckning AP-fonderna. Räntan är i dag något över 7 procent. Om man bestämde sig för att införa en särskild bostadsränta, som är lägre än övriga räntor på långfristigt kapital, kunde man samtidigt ålägga AP-fonderna att köpa alla bostadsobligationer. Merparten av den räntesänkning som man ansåg motiverad av bostadssociala skäl — hur stor den skall vara vill jag inte gå in på — skulle alltså kunna betalas genom att man accepterade en lägre förräntning av pensionsfonderna. En sådan åtgärd borde kunna anses försvarbar eftersom fondavkastningen till följd av den höga räntan blivit betydligt större än man från början räknade med och då syftet med åtgärden skulle vara att sänka hyreskostnaderna. Det syftet borde, inom parentes sagt, ur löntagarnas synpunkt vara väl så angeläget som att placera AP-medel i aktier och dessutom givetvis mera riskfritt. Ett system med en lägre bostadsränta skulle inte heller behöva omfatta allt bostadsbyggande. Det kunde begränsas till flerfamiljshusen. Därigenom skulle man få ett instrument för att motväga den förmån som småhusägarna har genom sina ränteavdrag. Samtidigt skulle man öka den statliga låneandelen i de privatbyggda husen, inte för byggbolagens skull men för hyresgästernas. Billigare kapital leder naturligtvis till lägre bostadskostnader. I princip kan man räkna med att en procents räntesänkning betyder 10 procent lägre boendekostnader. För den trerummare jag nyss nämnde kan produktionskostnaden beräknas till ca 80000 kronor. En procents räntesänkning betyder då 800 kronor i lägre kostnad, vilket med 50 procent marginalskatt betyder motvärdet av en bruttolöneökning på Till bilden hör emellertid också att vi i dag har ett paritetslånesystem, vars syfte är att omfördela kapitalkostnaderna i tiden. Paritetslånesystemet innehåller i och för sig inget subventionsmoment, men det innebär att staten när huset är nytt och har stora kapitalkostnader ”förskotterar” en del av räntan, som hyresgästerna får betala i ett senare skede. Systemet innebär att hyrorna i dag belastas med en kapitalkostnad som är ungefär 2 procent lägre än den faktiska. Principen med paritetslån — att utjämna kapitalkostnaderna över tiden — är riktig. Men systemet har visat sig leda till flera svårigheter som man inte förutsåg när det infördes, framför allt en mycket stor skuldökning. Därför undersöker man nu på vilket sätt systemet kan göras om. Det kommer säkert att ta tid innan man är färdig med det jobbet. Vill man att en sänkt bostadsränta skall få effekt på dagens hyror bör man i motsvarande mån, utan att i övrigt ändra paritetslånets sätt att fungera, sänka den ”basannuitet” som paritetslånesystemet är uppbyggt kring och som bestämmer den faktiskt utgående kapitalkostnaden. För att hyressänkningen också skall komma äldre hus till del kan man tänka sig att AP-fonderna köper upp en del utestående bostadsobligationer, vilket de för övrigt redan gör i viss omfattning, och vid lämpligt tillfälle konverterar dem till den lägre ränta som gäller för bostadsändamål. Systemet med en fast, låg bostadsränta— och det är närmast detta som jag i det här exemplet har tänkt mig — skulle innebära en ytterligare specialisering på kreditmarknaden. AP-fonderna finge koncentrera sig på att finansiera de långa och i varje fall tämligen riskfria bostadslånen och affärsbankerna kunde få ökade resurser för industriinvesteringar. Samtidigt borde man liberalisera riksbankens s.k. emissionskontroll, vilket skulle förbättra näringslivets möjligheter att få tillgång till riskvilligt kapital. En rörligare ränta för industriinvesteringar skulle skapa flera jobb. En fast, låg ränta inom en avskärmad kapitalmarknad för bostadsfinansiering skulle sänka hyrorna. Låt mig, herr talman, sammanfatta mitt anförande: 1. Man kan, som jag visat med exemplen ur den nämnda forskningsrapporten, bygga billigare småhus genom en annan inriktning som innebär en med lägenheterna i flerfamiljshus jämförbar standard och storlek. 2. Man kan bygga både hyreshus och flerfamiljshus billigare genom effektivare konkurrens i produktionsoch förvaltningsledet. 3. Man kan sänka hyran i flerfamiljshus genom att sänka räntan. I alla tre fallen rör det sig om idéer som ännu inte fått någon slutgiltig utformning men där inriktningen ändå är klar. De syftar alla till lägre boendekostnader, och det måste ändå vara en viktig målsättning för dagens bostadspolitik.